Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande är enhälligt. och det innebär som alltid avt de olika åsikter som funnits representerade inom utskottet har brutits mot varandra, men också att man har fått ge avkall på olika ting för att uppnå en formell enighet. Betänkandet är en kompromissprodukt med en sådans fel och förtjänster. Utgångspunkten har från moderat håll varit att med beaktande av det beslut som fattades 1958 av riksdag och kyrkomöte finna en lösning som så långt. möjligt undanröjer risken för splittring inom svenska kyrkan. En allvarlig risk för kyrkospliuring finns, om olika meningsriktningar går bröstgänges ull väga. Inom svenska kyrkan har vi länge haft högt i tak, och vi måste ha det också framledes. Vi kan emellertid inte tolerera att kvinnliga präster, som tjänstgör på villkor som bottnar i beslut av kyrkomöte och riksdag, behandlas på ett kränkande sätt. Ingripunden av riksdag och regering i kyrkans tiv måste dock ske med stor försiktighet, och det är självklart att det är bäst om problem av det slag som vi nu diskuterar kan lösas inom kyrkan. Den samrädsgrupp som f.n. arbetar fäster vi stora förhoppningar vid. Den måste komma fram till rimliga samexistensformer för de olika riktningar som är representerade i vår svenska kyrka. Det finns de. herr talman, som har mycket bestämda åsikter i kvinnoprästfrågan och som inte tvekar att förorda drastiska lösningar. Massmedia har icke heller svävat på målet utan oftast förespråkat hårda tag mot dem som har en mot 1958 års beslut avvikande uppfattning i ämbetsfrågan. Om det hade varit en vanlig jämställdhetsfråga. så hade man kunnat förstå och sympatisera med dessa krafter. Men nu förhåller det sig inte på detta sätt för dem som vägrar acceptera kvinnliga präster. För dem är det frågan om en annan bibelsyn. Det handlar om en djupt rotad religiös övertygelse. Var och en som har det minsta historiska eller kyrkohistoriska perspektiv vet att det då normalt inte hjälper att lagstifta och tillgripa metoder från statens sida. Sådant har nästan alltid lett vill rakt motsatt resultat. De människor som har en grundad religiös övertygelse är ofta beredda att strida och lida för den. och hot om åtgärder från samhällets sida leder ofta bara till att övertygelsen stärks. Martyrer av olika slag har vi haft gott om. Det är mot denna bakgrund som dev finns anledning att inte vara provokativ. Men vi befinner oss i dilemmat att intentionerna i den lagstiftning vi har måste uppfyllas. Det är en lagstiftning som riksdagen medverkat ull enligt den kyrkolag vi har och enligt de principer som gäller för en kyrka av det slag som vi har i Sverige. Riksdagen kan alltså inte konyma undan sitt ansvar. Den samvetsklausul som finns innebär att de som har en negativ inställning till kvinnliga präster har vissa rättigheter sig ullförsäkrade. Biskop kan mot sin religiösa övertygelse inte tvingas viga en kvinna tull präst. och en präst får inte åläggas att i tjänsten utföra sådant som uppenbarligen skulle kränka hans samvete på grund av den övertygelse han eHer hon har i frågan. Denna samvetsklausul är en realitet, och den gäller alltjämt. Den utgör et motivuttalande. som har giltighet så länge lagen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst giller. Sam vetsklausulen kan bara avskaffas om regering, riksdag och kyrkomöte är ense, då vi här har en tredelad lagstiftning. Men det måste då ske i vederbörlig ordning, dvs. det går inte att bara avskaffa motivuttalandet utan att också ändra själva lagtexten. I så fall måste ett nytt motivuttalande till. Det är den enda väg vi kan på I sammanhanget, och det är också den väg som konstitutionsutskottiet anvisar i föreliggande betänkande. Utskottet vill att regeringen tar de initiativ som den finner erforderliga för att säkerställa att 1958 års reform slår igenom i kyrkans liv. Det ankommer alltså på regeringen att finna lämpliga former för detta. Herr talman! Stora förhoppningar måste emellertid knytas till att den nu arbetande samrådsgruppen så snart som möjligt kan lägga fram förslag som kan underlätta för regeringen. Om en inre kyrklig lösning är möjlig när det gäller den praktiska tillämpningen av 1958 års beslut vore detta utomordentligt positivt. Vi skulle då förhoppningsvis slippa externa åtgärder, som kan komma att fördjupa problemen i stället för att lösa dem. Konstitutionsutskottet är naturligtvis fullt medvetet om att en betydande del av det svenska prästerskapet har åsikten att kvinnan icke har behörighet till prästämbetet. I ett land med religionsfrihet måste denna frihet också innefatta rätten att hysa åsikter som icke delas av allmänheten i stort. Det vore enfaldigt att tro att de bortåt 40 "a av våra präster som har åsikten att kvinnan icke har behörighet att bli präst ändrar sig bara för att riksdagen har uttalat sig i frågan. De kommer naturligtvis genomgående att hålla fast vid sin åsikt. Det är viktigt, herr talman, aut de som har denna åsikt inte stöts bort från svenska kyrkan. Bland dem finns i dag många av våra bästa församlingspräster. Det finns därför all anledning att understryka vad utskottet skriver om det som nu bör ske, nämligen framläggandet av de förslag som skull säkerställa att 1958 års reform slår igenom i kyrkans liv.

Det är i denna anda som konsututionsutskottets betänkande skall läsas. För moderata samlingspartiet är detta en naturlig ståndpunkt, då den bygger på två grundläggande element i vår kyrkosyn — respekt för olika uppfattningar och vaktslående om kyrkans möjligheter att verka nu och i framtiden.

Herr talman! Den fråga som vi nu har att diskutera är till sin karaktär ganska märklig på så sätt att riksdagen redan 1958 tog ett klart och entydigt beslut i denna fråga, nämligen att kvinnor gavs samma rätt som män till de prästerliga ämbetena inom den svenska kyrkan. Trots detta har denna reform 20 år senare ännu ej I sin helhet förverkligats. För att stifta kyrkolag krävs samverkan mellan riksdag, regering och allmänt kyrkomöte. När en av dessa tre inte samtycker. så faller förstaget. Detta innebär en utomordentligt stor tröghet i möjligheterna till förändringar inom det svenska statskyrkosystemets ram. Man kan ifrågasätta om statsmakterna har kompetens att handlägga kyrkofrågor utifrån politiska värderingar. Rent principiellt måste svaret här vara ett klart nej. Men detta förutsätter att kyrkan är fristående från staten. Den svenska kyrkan är en del av statsapparaten genom sin speciella ställning som statskyrka, och därför är svaret på frågan ett lika klart ja. Grundläggande för statskyrkosystemet är samverkan mellan statsmakten och kyrkan.

”Skulle nu lagförslaget bifallas, finner utskottet det därför angeläget att hävda, att detta icke får medföra skyldigheter för biskop att mot sin religiöst grundade övertygelse viga kvinna till präst. Likaså vill utskottet som sin samfällda mening framhålla, att präst icke bör åläggas att i tjänsten utföra sådant som uppenbarligen skulle kränka hans samvete på grund av den övertygelse, han hyser i denna fråga.

På så sätt hade den nu så omdiskuterade samvetsklausulen sett dagens ljus. Alltså har riksdagen inte vid något tillfälle godkänt nämnda samvetsklausul. eftersom den kom till efter det att riksdagen hade behandlat denna fråga. Detta är eu viktigt konstaterande när vi nu här diskuterar samvetsklausulens mening och innebörd samt möjligheterna att av veckla den. Då är det främst en uppgift för kyrkomötet att — kanske tillsammans med regeringen — avskaffa den problemfyllda samvetsklausulen. som införts utan riksdagens medverkan. Påpekas bör att frågan om kvinnliga prister inte är något teologiskt problem för svenska kyrkan. Denna reform är numera en del i kyrkans bekännelse som det officiellt uttolkades av ärkebiskopen vid utfrågningen i konstitutionsutskottet. Samvetsklausulens införande har främst medverkat till att skapa privatteologiska problem för yngre manliga präster i stället för att vara ett medel till lösande av ifrågavarande problemkonstruktioner. Nu. 20 år efter riksdagens beslut, är det verkligen hög tid att denna reform i sin helhet förverkligas. Här får inte regering och kyrkomöte svika sitt ansvar utan måste snarast ta initiativ för fullföljande av 1958 års reform. Frågan om kvinnliga präster uppfattades vid reformens antagande närmast som en teologisk diskussion. Det var mera av akademiska spetsfundigheter än evangelisk verklighet. Nu har kvinnopräst frågan i allt högre grad blivit en församlingsangelägenhet. Detta iär en tillfredsställande utveckling som visar på mognad och ansvarstagande i församlingsgemenskapen. Frågan om de kvinnliga prästernas arbetsmöjligheter inom statskyrkosystemets ram är en alltför viktig principfråga för att få bli en privatteologisk angelägenhet enbart för prästerskapet. Samtidigt bör påpekas att ingen får tvingas att ändra uppfattning, men att praktisera sina negativa teorier i ämbetsutövningen i denna fråga är i fortsättningen inte möjligt inom ramen för statskyrkosystemet. Detta är i klartext. herr talman, innebörden av vad konstitutionsutskottet skriver i sitt betänkande på s. 23. där bl.a. följande står att läsa: Självfallet betyder denna reform att några trakasserier på grund av kön inte får förekomma inom den svenska kyrkan.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 Det är angeläget därför att denna utskottsskrivning inte får bli en utgångspunkt för att bakvägen konstruera och införa en alternativ samvetsklausul. som i denna fråga kan skapa nya. tvivelaktiga problem för vår svenska kyrka. Här måste konstateras, att efter det att kyrkomötet också beslutat sig för att acceptera 1958 års reform i sin helhet är det kyrkans skyldighet att klargöra att en av förutsättningarna för nytillträdande präster och biskopar är att man fullt ut accepterar att svenska kyrkan står öppen för både kvinnor och män till kyrkans olika ämbeten. Samtidigt skall här noteras att konstitutionsutskottet inte förutsätter att tjänsteutövare, som inträtt under andra förutsättningar. skall behöva ompröva celler ändra sin grundinställning i detta sammanhang. Samvetsklausulen, som 1958 kunde ses som ctt sätt att överbrygga motsättningar, har i stället på ett markant sätt skärpt motsättningarna, speciellt på senare år bland yngre präster. Allvaret i denna situation belyses enklast med några aktuella siffror, som framkom vid utfrågningarna i konstitutionsutskottet. Av 150 manliga prästkandidater bogär 138 särvigning. Alltså: dessa 138 kan inte tänka sig att prästvigas tillsammans med någon kvinna. Vissa andra undersökningar tyder på att 42 26 av prästerna är negativa till kvinnliga präster, men endast 3 26 av församlingsborna har samma inställning. Detta innebär att samvetsklausulens överbryggande effekter har haft rakt motsatt funktion genom att effektivt sabotera möjligheterna att helt förverkliga 1958 års reform. De vngre manliga prästernas fixering vid motståndet till kvinnliga präster är märklig. Därför finns det anledning att allt oftare ifrågasätta om det är teologiskt kunnande eller känslomässigt engagemang som är den grundläggande orsaken. För svenska kyrkans framtid är det betydligt mer angeläget att deua friska engagemang från det unga prästerskapet i stället kan omsättas i kyrkans grundläggande trosliv och verksamhetsutveckling. Äntligen tycks biskopsmötet — låt vara efter två decennier — i januari 1978 på allvar ha börjat tå itu med kvinnopräst frågan. Enligt uttalandet skall man med kraft motarbeta varje form av diskriminering på grund av kön i kyrkans ämbeten. Samtidigt har en särskild samrådskommitté tillsatts, under ärkebiskopens ledning, med en bred och allsidig sammansättning för att främst söka lösa de praktiska problemen i sammanhanget. Det är ett lovvärt initiativ. som det finns all anledning att knyta betydande förhoppningar till. om det i gruppen finns en ärlig och målmedveten vilja att konstruktivt försöka lösa detta s.k. problemkomplex. Enligt de rapporter som man under de senaste veckorna kunnat ta del av finns det anledning att något skruva ned förväntningarna, samtidigt som samrådskommitténs uppgift tvdligen har begränsats en del. På en punkt har man uppenbarligen gjort ett ordentligt framsteg. Enligt ett uttalande från samrådskommittén skall nämligen de speciella särvigningarna i samband med de ordinarie prästvigningarna inte förekomma i förtsättningen. Detta måste hälsas med största villfredsställelse. Denna fråga har också stor psykologisk betydelse som bör noteras i sammanhanget. En annan sådan fråga är biskopsutnämningarna. Här är det angeläget att kvinnor. när kvalifikationer och lämplighet är likvärdiga. prioriteras till de biskopsämbeten som nu närmast blir lediga att tillsättas. Det är viktigt att kyrkan själv inser det ohållbara + den nuvarande ordningen vad gäller tillämpningen av den problematiska sam vetsklausulen. Det är av vikt att kyrkan själv inriktar sig på att under detta år vidta sådana åtgärder att man äntligen kommer ull rätta med denna fråga, så att 1958 års reform kan tillämpas i sin helhet. Här är det regeringens uppgift att inom statskyrkosystemets ram uppmiärksamt följa denna frågas fortsatta utveckling och ta de initiativ som krävs. Man bör allvarligt ifrågasätta om det är möjligt att vänta till 1980 års ordinarie kyrkomöte för behandling av denna fråga.

diskriminering av

Herr talman! Jag har för egen del i stort sett samma principinställning som har kommit till uttryck i de anföranden som hållits av utskottets ordförande och dess vice ordförande. Men jag ber att få återkomma med mer personliga synpunkter. Min avsikt är att i detta anförande besvara de interpellationer och den fråga som ställts till mig med anledning av detta ärende. Hans Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få slut på diskrimineringen av kvinnliga blivande och verksamma präster. Bertil Fiskesjö har ställt en fråga av likartat innehåll. Evert Svensson tar i en interpellation upp frågan om den s.k. samvetsklausulens innehåll och räckvidd.

Bl. a. framgår där hur den s.k. samvetsklausulen tillkommit. Jag anser mig därför inte i detta sammanhang behöva närmare gå in på denna bakgrund. Dock vill jag konstatera att full enighet rådde vid 1958 års kyrkomöte bl.a. om att önskemålet om kvinnas behörighet hos många, Såväl präster som lek män, hade framsprungit ur en ärlig omsorg om kyrkan i syfte att öka kyrkans möjligheter att tjäna evangeliet. ballt väsentligt kan jag instämma i vad konstitutionsutskottet anför i sitt utförliga yttrande. Även jag anser det således nödvändigt att svenska kyrkan målmedvetet arbetar på att snabbt finna former som fullt ut tillgodoser de 177 krav som 1958 års reform ställer på lika behandling av man och kvinna i kyrkans tjänst. En riksdagsskrivelse i enlighet med konsututionsutskottets förslag måste givetvis noga prövas av regeringen. Jag anser emellertid att kyrkan — innan eventuella förslag föreläggs kyrkomöte och riksdag — bör ges en chans att genom den av biskopsmötet ullsatta samrådsgruppen finna ett regelsystem som möjliggör samexistens mellan de olika åstkitsriktningarna. Samrådsgruppens arbete följs noga av regeringen. Så t.ex. ingår en av kommundepartementets tjänstemän som observatör i gruppen. Jag har också personligen överlagt med ledamöter av samrådsgruppen. Det är enligt min mening tillfredsställande att konstitutionsutskotter så klart betonar kyrkomötets roll vid den kommande behandlingen av frågan. Den kan inte betraktas som en vanlig jämställdhetsfråga. Jag vill i deta sammanhang hänvisa till vad jämställdhetskommittén anför i sitt betänkande med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Kommittén har särskilt diskuterat frågan om jämställdhet och religionsfrihet. Frågan bör handläggas så, att regeringen för nästa ordinarie kyrkomöte framlägger förslag, som syftar till att säkerställa att 1958 års reform helt slår igenom i svenska kyrkan. Det är min förhoppning att kyrkan dessförinnan genom den nyssnämnda samrådsgruppen skall ha preciserat ett godtagbart regelsystem, som konkret visar hur man tänkt sig en samexistens i olika situationer. Det kan t.ex. gälla prästvigning. upplåtande av kyrka, missiveringar och ansökan om tjänst. Härigenom skulle de bästa garantier ges för att undvika en splittring inom kyrkan. samtidigt som frågan får en från samhällets synpunkt tillfredsställande lösning. I framtiden bör gälla att den som inte kan acceptera kvinnlig präst inte skall kunna inkräkta på kvinnliga prästers lagfästa rätt att utöva sitt ämbete. Principen bör, allmänt uttryckt, vara att han skall ha rätten att avstå men inte kunna tvinga henne att avstå. Jag vill utöver detta interpellationssvar. herr talman, nu bara kort tillägga att med det sista stycket i interpellationssvaret syftar jag för egen del på at man skall kunna tillämpa en omviind ordning mot vad som nu gäller. Jag vill alltså slå fast att kvinnliga pristers samvetsövertygelse, deras tro, bör tillmätas summa vikt som de manliga prästernas i detta sammanhang. Hittills har det ju varit så i huvudsak att de kvinnliga prästerna fått vika i vissa frågor, bl.a. för de manliga prästernas vägran att tjänstgöra tillsammans, vägran att upplåta kyrka ete. Då vill jag se det så att ingen vill inkräkta på de manliga prästernas trosuppfattning. Men eftersom vi har en lagstiftning som är glasklar. skall ingen kunna inkräkta på kvinnliga prästers lag fästa rätt att utöva sitt ämbete. Därför menar jag att den som inte accepterar kvinnlig präst bör avstå i sådana sammanhang. Jag säger detta bl.a. därför — och det är et av de väsenthiga prineipella stöd jag har för min uppfattning — att 1958 års kyrkomöte konstaterade att

Herr talman! Det är nu drygt ett år sedan kommunministern och jag senast diskuterade kvinnliga präster. Vid det tillfället reagerade jag mot de särvigningar som hade förekommit i början av förra året. Jag betraktade dem som uppenbara könsdiskrimineringar, och det är alltjämt min ståndpunkt. Kommunministern menade då att motståndet mot kvinnliga präster hade försvagats, men beklagade samtidigt det motstånd som alltjämt fanns kvar på vissa håll. Senare under året stod det alldeles klart för de flesta att motståndet i högsta grad var levande och att det förekom trakasserier, medvetna aktioner och rent mygel mot kvinnliga präster — i klartext alltså rena tarvligheter som allvarligt skadade vår kyrka. Statsrådet Antonsson framträdde då i massmedia på ett, som jag tyckte, övertygande sätt. Vi var många som bibringades den uppfattningen att problemet nu var på väg att lösas en gång för alla. Mot denna bakgrund framställde jag min interpellation, som nu besvaras efter mer än fyra månader. För 20 år sedan öppnade kyrkan sina armar mot kvinnan och förklarade henne behörig för prästämbetet. Men lika länge har samvetsklausulen medverkat till att mota bort henne, diskriminera henne och t.o.m. förklara ' hennes prästvigning ogiltig. Detta har kunnat ske under hänvisning till Guds ord. Samtidigt har den officiella kyrkan hänvisat till Guds ord och möjliggjort för kvinnan att bli präst. Det är alltså fråga om att välja och att tolka bibelcitat —- att välja rätt och att tolka rätt. Kyrkan har varit konsekvent under dessa 20 år. De förekommande motsättningarna har behandlats som en trosfråga. Saken har aldrig ställts på sin spets — detta för att undvika en befarad kyrkosplittring. Däremot har väl kyrkan inte alltid varit konsekvent när det gällt att ställa upp för sina kvinnliga präster. Utan dem hade gudstjänstlivet knappast fungerat i vårt land. Regeringens och riksdagens inställning har å andra sidan skärpts under de år som gått — från oklarhet om vad regeringen verkligen menade 19538 till allt skarpare uttalanden från olika statsråd. Riksdagen har aldrig godkänt någon samvetsklausul och för varje år skärpt sina uttalanden, skärpt dem nästan fram till rena hotet: om överläggningar inte leder till resultat, så måste åtgärder vidtagas. Förutom detta att man och kvinna skall behandlas lika även inom den svenska kyrkan, så finns det ännu en aspekt. Det är en fråga som jag för min del ofta tagit upp här i riksdagen. Det handlar om att följa stiftade lagar — att dessa lagar respekteras, kontrolleras och efterlevs, att det blir en enhetlig tillämpning oberoende av var i landet man råkar vara bosatt. Deua bör ske även om kyrkomötet inträder som deltagare i själva lagsuftningsarbetet. Jag tackar Johannes Antonsson för interpellationssvaret. Som jag tolkar 179 180 svaret måste det dock vara ganska sensationellt mot bakgrund av den debatt som pågått här.

Kommunministern tycker att ett riksdagsbeslut i dag noga skall prövas av regeringen, men tydligen att det är viktigare att kyrkan själv hittar ett regelsystem. Riksdagen vill, om jag fattar konstitutionsutskottet rätt, ha en omprövning av samvetsklausulen, och om jag fattar Johannes Antonsson rätt måste det vara en andrahandsfråga för honom. Alltså: kyrkan skall i stället få chans till ett regelsystem. Har jag tolkat statsrådet rätt eller är det formuleringarna i svaret som inbjuder till denna tolkning? Biskopsmötena har hittills under de gångna åren inte kunnat övertyga kvinnoprästmotståndarna om att deras kamp mot de kvinnliga prästerna inte är förenlig med jämlikhet och tolerans. Nu skall man klargöra detta med eu regelsystem. Man skall alltså ge ut regler om hur manliga och kvinnliga präster skall kunna samarbeta, även om de inte vill samarbeta. Till detta vill tydligen kommunministern i första hand ansluta sig. Det är möjligt att ev regelsystem klarar av en del av svårigheterna. men samvetsklausulens anda kommer, såvitt jag förstår, att leva kvar. Avsteg kan även i framtiden ske från förvaltningsrättslig praxis, och kvinnoprästmotståndarna kan fortsätta sin kamp mot kolleger som råkar vara av motsatt kön.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunminister Antonsson — och. skulle jag vilja tillägga, konstitutionsutskottet — för svaret på min interpellation. Eftersom nu kommunministern utöver det han sade i interpellationssvaret har instämt i utskottets ordförandes och vice ordförandes anföranden. finner jag det så mycket bättre. Å ena sidan är det en generös lösning som konstitutionsutskottet visar kvinnoprästmotståndarna. Men å andra sidan är man beredd att begränsa samvetsklausulens innehåll och räckvidd, och det var det min interpellation framför allt gällde. I själva verket kanske det inte är samvetsklausulen som vållat alla problem som uppstått, utan de omtalade 17 punkterna. De skall nu enligt biskopsmötet betraktas som ett historiskt dokument. Jag skall inte citera från dem, men nog ger de prov på en inställning till kvinnliga präster som man trodde var främmande för ett trossamfund. Nu skall de som sagt betraktas som ett historiskt dokument, och det är ett värdefullt ståndpunktstagande av biskopsmötet. Staten måste värna om de demokratiska rättigheterna — och dit hör självfallet jämställdheten mellan man och kvinna — och beivra dem var helst de trampas under fötterna.

Det visar sig Kvinnliga präster nämligen, som alla vet vid det här laget, att den helt övervägande delen av m.m. församlingsborna är för kvinnliga präster. Det rör sig inte om några och 50 26 utan om några och 90 25 enligt Sveriges Radios undersökning. De som är mot Om åtgärder mot diskriminering av kvinnor inom svenska kyrkan Frågan är alltså om det är prästen som bestämmer eller om det är församlingen. Det har förvånat mig under den här tiden att kyrkoråd och kyrkofullmäktige i så stor utsträckning låtit kvinnoprästmotståndarna bestämma i denna fråga inom församlingarna. Praxis har ju faktiskt varit att en enda präst i en församling kunnat hindra att en kvinnlig präst anställs. Nu vill kyrkoministern ändra på detta och så att säga vända på kuttingen. men jag undrar om de kvinnliga prästerna vill ställa sådana krav gentemot sina manliga kolleger som detta skulle innebära. Samvetet som hindrar ett samarbete med kvinnliga präster sägs grunda sig på Bibeln. och då är det i första hand Paulus som man tar till. Som vi vet är det emellertid osäkert vilken åsikt Paulus hade i den här frågan, och det bibelord som man grundar sig på är minst sagt oklart. Paulus grundord är ju att ”här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus”. Detta är enligt min mening det bibelord man skall rätta sig efter i det här avseendet. Det är mycket som inte står i Bibeln, men som svenska kyrkan och andra trossamfund gör. Det är också mycket som står I Bibeln som man inte gör. I min ungdom hade man en domprost i Göteborg som hette Olle Nystedt. Även då hade man strid om kvinnliga präster, och hans fråga lydde: Var någonstans i Bibeln står det att det skall finnas domprostar? En annan märklig sak är att kvinnoprästmotståndarna tillmäter budbäraren en viktigare funktion än budskapet. Man gör budskapet beroende av vem som bär fram det. Det är som att göra postverket viktigare än brevet. Men ett kärleksbrev blir varken bättre eller sämre av hur brevbäraren ser ut. Kyrkan skall ju förmedla ett budskap. Hur och under vilka organisatoriska former det skall ske måste varje generation få bestämma. Att Jesus Kristus kallade män som apostlar eller att Paulus inte drev kvinnofrågan kan ju ha berott på den tidens synsätt, och det kan minst av allt vara vägledande för oss nu. Men detta är kyrkans dilemma: att skilja på det som är tidsbundet och det som är kristendomens innersta kärna. Vi kan alla ha svårt med den distinktionen, men den är alltid viktig att göra. Jag ställer mig bakom konstitutionsutskottets skrivning, men vill tillfoga ett par synpunkter som är viktiga för Göteborgs stift. Vi har nu en biskop som har 12-14 år kvar i sitt ämbete. Vad kommer att hända t suftet? Stiftet har nu. efter en lång ud, fått sin första kvinnliga präst, vilkens fullmakt från domkapitlet inte kunde skrivas under av ordföranden i domkapitlet. nämligen biskopen, utan måste skrivas under av en ledamot av denna 181 kammare, Evert Hedberg, som är ledamot av domkapitlet. Vad kommer att ske under de närmaste 12-14 åren? Kommer Göteborgs stift att befolkas av kvinnoprästmotståndare? Troligen. Det öppnar ett oroande perspektiv, eftersom församlingarna i Göteborgs stift naturligtvis inte är annorlunda än i andra stift. De är för kvinnliga präster. Men biskopen hindrar i stor utsträckning församlingarna från att få kvinnliga präster — omständigheterna är sådana. Biskopsmötet har sagt nej till särvigningar, men här har vi en säregen särvigning som kommer att bestå ganska länge. Jag förmodar att Johannes Antonsson och många andra från stiftet delar oron Över en sådan utveckling. som en stor majoritet av församlingsborna inte vill ha. Något måste hända. och jag vill vädja till regeringen att uppmärksamma denna fråga och se vad som kan göras i det förslag som skall lämnas till kyrkomötet efter dagens beslut. Kyrkomötets beslut kommer sedan att bli avgörande för framtiden i denna fråga. Att se vad som kan göras i Göteborgs stift i detta avseende är av stort intresse. Till slut några ord, herr talman, om hur det ser ut i omvärlden. eftersom en del försöker säga oss att Sverige på något sätt är unikt i sin önskan att få kvinnopräster. Frågan om kvinnopräster är naturligtvis inte aktuellt bara i Sverige. År 1975 gav bl.a. den anglikanska kyrkan i Canada och i England kvinnor rätt till tillträde till prästämbetet, och ärkebiskopen av Canterbury har meddelat på ven, att hela den anglikanska kyrkofamiljen snart är överens om att inga fundamentala hinder finns för kvinnans tillträde till prästämbeic. I denna situation har Vatikanens sekretariat för trosfrågor antagit en av påven godkänd deklaration i vilken anges vad som hindrar den romerska kyrkan från att godkänna kvinnor som präster. Man säger där att det viktigaste skälet är traditionen i vilken inkluderas Jesu inställning. De stora katolska teologerna från 1200-talet har också förklarat att prästen som representant för Kristus måste vara av samma kön som han. Men det intressanta är alltså att man hänvisar till traditionen — och det har trots denna varit stark kritik mot detta uttalande av den katolska kyrkan. Det rör sig alltså ute i världen. Vi är inte ensamma om denna debatt. och kvinnliga präster finns det på många håll. | Till slut. herr talman, finner jag ett par klarlägganden nödvändiga med anledning av interpellationen. Kyrkoministern — om jag nu får använda den titeln — Antonsson säger för det första att konstitutionsutskottets förslag givetvis måste noga prövas av regeringen. Jag finner detta litet vagt. Regeringen bör väl följa konstitutionsutskottets intentioner och skrivningar. Med andra ord bör den följa det förslag till nästa kyrkomöte som uttrycks i konstitutionsutskottets skrivning. För det andra säger kyrkoministern att frågan bör handläggas så. att regeringen för nästa ordinarie kyrkomöte lägger fram förslag osv. Det är inskränkningen till ”nästa ordinarie kvrkomöte” som jag finner oroväckande. Konstitutionsutskottet begär förslag till nästa kyrkomöte. Det är möjligt att det inte sker förrän till nästa ordinarie kyrkomöte — det tår väl utvecklingen avgöra — men jag hoppas själv att vi får ett kyrkomöte tidigare, inte minst på grund av stat-kyrka-problematiken. Man kan faktiskt också ställa frågan om inte det krävs ett kyrkomöte med anledning av den fråga som vi i dag diskuterar. Skall man då vänta till det ordinarie kyrkomötet, tycker jag att man får vänta för länge. Kyrkoministern antyder att han vill invänta vad den s.k. samrådsgruppen kommer fram till, och det spörsmålet har varit uppe till diskussion i denna debatt. Erfarenheten visar att det då kan dröja länge. Vi har i den här frågan sett många samrådsgrupper som inte lett till någonting, och faran är att inte heller denna grupp kommer fram till något för båda parter godtagbart resultat. även om vi personligen skulle önska det. Eftersom kyrkoministern har en särskild kontaktperson i den centrala samrådsgruppen, framgår det säkert ganska snart hur stämningarna är. Jag vill bara varna för att vänta för länge. jag menar att frågan måste komma upp på ett kyrkomöte ganska snart.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Det kom litet post festum, men jag accepterar de skäl för dröjsmålet som kommunministern angett. Ffier det att interpellationerna och frågan framställdes, väcktes även en rad motioner, och det kunde naturligtvis vara lämpligt att invänta Konstitutionsutskottets yttrande, så att vi kunde klara av frågan i år med en debatt i stället för med två. Det är naturligtvis beklagligt att vi skall behöva diskutera frågan. För mig är det så självklart att samma regler skall gälla för män och kvinnor, alt jag tycker att det för kyrkans del är väldigt genant att den principen inte har tillämpats fullt ut. I många avseenden har utvecklingen efter 1958 varit positiv. Många kvinnor har utbildat sig till präster och många kvinnor har fått prästtjänst. Man kan också notera att ledningen inom kyrkan har blivit alltmer deciderad när det gäller jämlikheten mellan könen i den här speciella frågan. Även mycket annat har hänt. Mot detta står, som tidigare talare varit inne på. de negativa upplevelser som många kvinnor har haft när de har gått ut och arbetat i kyrkan, det motstånd som de då har mött och den särbehandling som de har varit utsatta för. Det var, tror jag, olyckligt att den s.k. samvetsklausulen, som ju från lagteknisk synpunkt är en märkvärdighet, inte försågs med någon tidsgräns vid 1958 års beslut. Det kunde på den uden. på grundval av vad som då förelåg, vara rimligt att ha den här öppningen, men det är naturligtvis helt orimligt att den skall fortsätta att gälla årtionde efter årtionde. Nu har ett enigt konstitutionsutskott, vilket tidigare har betonats, sagt att det måste bli en definitiv ändring. Det är innebörden i konstitutionsutskottets uttalande. Man kan naturligtvis diskutera hur denna ändring skall komma till stånd. Såvitt jag kan förstå speglas det lagtekniska bekymret i interpellationssvaret. Lagen om kvinnans behörighet till prästtjänst som har antagits av riksdag, regering och kyrkomöte är, som tidigare har sagts, glasklar, det är ingenting att fundera över. Men så knöt då kyrkomötet till lagen de förbehållen som finns i den s.k. samvetsklausulen. Man kan naturligtvis diskutera vilken giltighet ett sådant motivuttalande skall anses ha. Det brukar ju vara på det sättet att motivuttalanden skall tjäna till ledning vid tolkning av lag som är krånglig eller besvärlig för tillämparna. Men här finns inte de problemen - lagen är enkel, klar och entydig. Det finns inte den minsta tvekan om vad den innebär, Egentligen kan man säga att motivuttalandet, såsom det har kommit att tillämpas, slår undan själva lagens bokstav — vilket är mycket märkligt. Klart är dock att riksdagen i varje fall aldrig explicit har tagit ställning för den samvetsklausul som finns. Vi känner till den historiska situationen och vi vet hur samvetsklausulen har tillämpats. Det gäller nu att hitta ett sätt på vilket vi kan komma till rätta med detta. Riksdagen behöver i och för sig inte fatta något nytt beslut. Den del av de lagstiftande makthavarna som behöver fatta ett nytt beslut är kyrkomötet. Den gång som vi närmast hade tänkt oss när vi skrev betänkandet var att regeringen, på grundval av vad utskottet har sagt, skulle få kyrkomötet att göra den omprövning av motivuttalandet som konstitutionsutskottet har förordat. Nu ser jag i interpellationssvaret — vilket jag till min ledsnad anser uttrycker Nr 151 litet större tveksamhet än vad konstitutionsutskottets betänkande gör — att Onsdagen den man skall avvakta vad som kommer fram i samrådsgruppen innan eventuella 24 maj 1978 förslag föreläggs kyrkomöte och riksdag. Först och främst tror jag att det blir nödvändigt med förslag; samvetsklausulen som den har tillämpats bör inte kvarstå oemotsagd. ”Eventuella” skulle således kunna utgå. Jag är litet tveksam till att man här tagit med riksdagen. Jag föreställer mig att det har föresvävat kommunministern att det kunde vara nödvändigt att göra en lagändring för att få tillfälle att göra förändrade motivuttalanden. Det är i och för sig i linje med god svensk lagstiftningstradition: jag har ingentung emot det, även om jag i det här speciella fallet inte tycker att det skulle vara nödvändigt att gå den omvägen. Litet senare i svaret sägs det att denna fråga inte kan betraktas som en vanlig jämställdhetsfråga. Det uttrycket är något dubbeltydigt. Det är klart att det i princip är en vanlig jämställdhetsfråga. cn fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller rätten au utöva prästämbetet. Men den är ovanlig från den synpunkten att vi har detta speciella lagstiftningsförfarande. Jag hoppas att det är det som avses med den här meningen och ingenting annal. I konstitutionsutskottets betänkande har viinte preciserat vid vilken typ av kyrkomöte en sådan här fråga skulle aktualiseras. Vi har sagt ”nista kyrkomöte”. I interpellationssvaret talas det om ”nästa ordinarie kyrkomöte”. Jag förstår inte meningen med det tillägget. Det är uppenbart att om det sammankallas ett kyrkomöte. så kommer — oavsett om regeringen framlägger något förslag eller cj — frågan att aktualiseras på detta kyrkomöte. När jag läste interpellationssvaret förstod jag inte innebörden av den sista meningen. Det sägs där: ”Principen bör, allmänt uttryckt, vara att han skall ha rätten att avstå men inte kunna tvinga henne att avstå.” Det är en nästan teologisk formulering. Kommunministern har sedan förklarat den här meningen. När jug hörde den förklaringen blev jag trots allt litet ängslig. Jag hoppas att den, så som den förklarades, inte står i motsättning till vud som sägs nederst på s. 22 och överst på s. 23 I utskottets betänkande. Där heter det nämligen: ”Den som skall prästvigas måste vidare vara medveten om att prästerlig tjänst i svenska kyrkan står öppen för både män och kvinnor och att han eller hon i sin tjänsteutövning måste kunna samarbeta med kollega utan hänsyn till kön.” Detta är viktigt. Det är en av kärnfrågorna när det gäller att förändra de konkreta arbetsförhållandena för de kvinnor som hamnar i församlingar med manliga präster som ogillar kvinnliga präster. Man kan naturligtvis ha sin uppfattning var för sig. Människor tycker ju ibland illa om varandra av olika skäl. men här rör det sig om tjänsteutövning. och i denna tjänsteutövning krävs det samarbete. Man skall naturligtvis inte kunna vägra att samarbeta med sin kollega i tjänsten av det skälet att hon är kvinna. Det är helt absurt. Eftersom kommunministern vid flera tillfällen i sitt anförande sade att han 185 ansluter sig tll konstitutionsutskottets betänkande och ull vad utskottets vice ordförande sade i den inledande debatten utgår jag ifrån att han med den sista Meningen menar detsamma som konstitutionsutskottet skriver i den mening jag nyss läste upp. Jag skall sluta mitt anförande med att säga att ett beslut i den riktning som konstitutionsutskottet har angivit naturligtvis inte kommer att kunna lösa problemet. men jag tror ändå att det kommer att förändra atmosfären. Jag tror att almosfären kommer att förändras redan genom det beslut som riksdagen av allt att döma snart kommer att fatta på grundval av konstitutionsutskottets betänkande, eftersom detta kommer att få en allmän psykologisk effekt. Det är skönt att riksdagen nu äntligen är beredd att samla sig till ett auktoritativt uttalande i den här segslitna frågan. Jag ber att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är riktigt att jag fattade Johannes Antonssons svar som att dagens riksdagsbeslut var en andrahandsfråga för honom. Det är beklagligt att man skall behöva använda formuleringar som är så vaga. Jag har till yttermera visso bett tre personer läsa igenom svaret för att se om de kom till samma ståndpunkt som jag. Det gjorde de. Jag har med intresse lyssnat till Johannes Antonssons andra inlägg. Det var klarläggande och på slutet engagerande. Jag är naturligtvis medveten om att kyrkoministern liksom de flesta av våra biskopar är villig och beredd att lösa problemet, men även vi andra har en uppriktig och ärlig omsorg när vi på våra olika sätt hävdar att diskrimineringen av kvinnorna måste upphöra. Riksdagen fattar i dag beslut om en omprövning av samvetsklausulen. Det är för mig ett minimikrav över huvud taget. Jag anser att kommunministern bör kalla till ett extra kyrkomöte, framlägga riksdagens åsikter och se till att samvetsklausulen omprövas. Då löser vi problemet till en del — visserligen bara till en liten del. Kommande präster kan inte längre åberopa samvetsklausulen. Det är ett litet steg för att uppnå jämlikhet inom den svenska kyrkan.

Herr talman! Jag undrar om inte kommunministern-kyrkoministern ändå underskattar de krafter som är i rörelse i vårt gemensamma stift. Jag vill vädja till kommunministern att han följer den här frågan ordentligt och ser vad som kan göras. Det får inte bli så att man upphäver särvigningarna och ändå får dem kvar i ett av stiften. Det måste vara en mycket egendomlig utveckling. Jag delar kommunministerns åsikt att Göteborgs stift inte är annorlunda än andra, och att den stora majoriteten vill ha kvinnliga präster. Vi har nu fått en och det kan dröja innan vi får någon mer — och om så sker kommer de på andra vägar än via den ordinarie prästvigningen. Jag hoppas att kommunministern kommer att följa frågan och se om det finns möjligheter att åstadkomma något genom den skrivning som skall göras till kyrkomötet. Det kan annars komma att ske en väldig polarisering i stiftet. Jag diskuterade faran i dröjsmålet och antydde att det kanske skulle vara på sin plats att sammankalla ett extra kyrkomöte just för denna fråga. om det visar sig nödvändigt. Jag vill naturligtvis inte med detta säga att man inte skall ge den centrala samrådsgruppen tid. Kommunministern radar upp väldigt många positiva saker som har skett — men det är inte sådant som har skett tack vare samarbete mellan dem som är för kvinnliga präster och dem som är emot, utan andra krafter har varit i verksamhet. Det är just de speciella personerna som skall mötas och göra ett regelsystem. Vi och de känner argumenten sedan lång tid tillbaka efter många och långa diskussioner. Det kan naturligtvis inte komma fram så väldigt mycket nytt, och man kommer ganska snart att se vilka åsiktsskillnaderna är. Till sist, herr talman, kan jag instämma i kyrkoministerns uppfattning enligt Bibeln om den ursprungliga synen på kvinnans ställning. Men är det möjligen på det sättet att utvecklingen mot rättvisa och jämställdhet har tagits över av andra krafter än de som skall representera kristendomen?

Herr talman! I de delar av Johannes Antonssons inlägg som berörde mitt tidigare anförande fanns eu par missförstånd. som jag gärna vill rätta till. Johannes Antonsson sade att jag hade uttryckt uppfattningen att man för kyrkolagstiftande inte behövde inhämta kyrkomötets godkännande. Något sådant har jag icke sagt — det är jag helt säker på. Sedan refererade Johannes Antonsson till den nuvarande grundlagen i samband med att han diskuterade tillkomsten av behörighetslagen 1958. Det är heller inte relevant. Vi hade inte den nuvarande grundlagen 1958. Det har naturligtvis en viss betydelse för Johannes Antonssons resonemang när det gällde den kollision mellan två frihetsbegrepp som han kom in på. Man har försökt göra den här frågan till en trosfrihetstråga. Det är inte fråga om trosfrihet. Trosfriheten ligger fast. Vad frågan handlar om är de villkor som skall gälla för tillträde till tjänst och de villkor som skall gälla för rätten att utöva denna tjänst. Man må i övrigt ha vilka åsikter man vill om innebörden i den aktuella teologin. Man kan alltså icke ställa de friheter som är garanterade i grundlagen I motsatsställning till varandra på det sätt som skedde. ”Det ligger nära till hands att i detta ämne också tänka på religionsfrihetens princip. Men regeringsformens religionsfrihetsstadgande kan ej åberopas som stöd för att staten medverkar till särrättigheter för innehavare av prästerliga tjänster i kyrkan. Riättighetsregeln innebär att den enskilde medborgaren gentemot det allmänna är tillförsäkrad "frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion". Vad regeringsformen säger om religionsfriheten är inget argument i kvinnoprästfrågan. Det kan inte tolkas så att det blir en grund för samvetsklausulen.” Jag instämmer helt i Olle Nymans konstaterande på den punkten.

Herr talman! Förhållandet stat-kyrka är under utredning. och arbetsgruppens förslag är just nu föremål för remissbehandling. Detta är ett tungt vägande skäl till att riksdagen inte nu bör uttala sig i frågor som tas upp i konstitutionsutskottets betänkande nr 48. Med intresse har jag tagit del av statsrådet Antonssons interpellationssvar och anföranden här i kväll. I likhet med kommunministern tycker jag det är tuillfredsställande att konstitutionsutskottet så klart betonat kyrkomötets roll vid den kommande behandlingen av ifråga varande spörsmål. Det är också ett riktigt konstaterande som görs i betänkandet när det framhålls att det övervägande flertalet svenskar sluter upp kring statmakternas och kyrkomötets beslut från år 1958, att man och kvinna skall ha samma rätt att ifrågakomma till och att utöva präst och biskopsämbetet i den svenska kyrkan. Även jag har den uppfattningen. Liksom för 20 år sedan tolkas emellertid Bibelns ord olika när det gäller kvinnliga präster. Och liksom regering och riksdag år 1958 ansåg sig böra tillmäta den kyrkliga enigheten och principen om att inte utöva tvång I trosfrågor stor betydelse, finns det enligt min mening skäl att göra det också i dag. Det är viktigt att finna former, som garanterar kvinnliga präster deras möjligheter att verka i enlighet med de rättigheter som 1958 års lagstiftning 191 har givit dem, utan att för den skull de som har en annan trosuppfattning stöts bort från kyrkan och från prästämbetet. Jag anser det riktigt att kyrkan genom ställningstagande på kyrkomötet först ger kyrkans egen syn på frågan om dens.k. samvetsklausulens innehåll och räckvidd, innan riksdagen yttrar sig i de frågor som betänkandet tar upp.

Uttalandena syftade till att undvika kyrkosplittring och värna om den för en evangelisk kyrka betydelsefulla principen att inte utöva tvång i trosfrågor. De önskemål som uppbar uttalandena kvarstår i princip fortfarande. Den rätt som samvetsklausulen ger dem som inte anser sig kunna acceptera kvinnliga präster får inte utnyttjas så att kvinnliga präster skulle kunna förvägras eller förhindras att utöva sin tjänst och fullgöra sina uppgifter i kyrkan. Riksdagen finner det angeläget att kyrkan genom sina egna organ — inte minst den s.k. samrådsgruppen —- söker vägar som möjliggör för dem som har en gentemot 1958 års beslut i behörighetsfrågar avvikande ståndpunkt att bevara hemortsrätt i svenska kyrkan, samtidigt som varje form av trakasserier på grund av kön måste förhindras. Synen på kvinnors behörighet till prästerlig tjänst utgår från skilda trosuppfattningar. Riksdagen bör inte vidta åtgärder som innebär tvång mot töreträdarna för någondera trosuppfattningen. Frågor av troskaraktär bör behandlas av kyrkans egna organ. Något ställningstagande av riksdagen till de nu aktuella motionskraven bör således inte göras. Detta understryks ytterligare av det faktum att kyrkans framtida relationer till staten f. n. är under övervägande.”

Herr talman! Jag tycker inte att det i en sådan här fråga är cwu svaghetstecken att kräva att kyrkan först genom ställningstagande på kyrkomötet ger sin syn på frågan om den s.k. samvetsklausulens innehåll och räckvidd, innan vi i riksdagen uttalar oss. Jag tror att skillnaden här främst beror på att jag för min del har en starkare känsla för risken för kyrkospliuring och också en sturkare önskan att värna om den värdefulla principen att inte utöva tvång i trosfrågor.

Herr talman! Jag vill som motionär rikta ett tack till konstitutionsutskottet för det betydelsefulla arbete och det resultat utskottet åstadkommit vid sin behandling av kvinnoprästfrågan. Värdefullt är inte minst den tyngd det enhälliga utskottsbetänkandet innebär. Riksdagens beslut i dag eller tidigt i morgon har sin särskilda historiska betydelse genom att en lag som tillkom för 20 år sedan nu efter år av åtskilliga svårigheter förs ett stort steg mot ett slutligt förverkligande — för jag utgår ifrån att så kommer att ske. Självklart är det här en alltför lång period för en lag att vinna efterlevnad. Det är därför desto angelägnare att arbetet nu bedrivs på ett kraftfullt sätt för att säkerställa att lagen kommer att efterlevas fullt ut. Efter alla dessa år är det dags att göra upp med illusionerna om att 1958 års reform samtidigt både gäller och inte behöver gälla. Det är också skäl att understryka - som flera talare har gjort här tidigare — den grundläggande skiljelinje som finns mellan åsiktsfrihet å ena sidan och ämbetsansvar och ämbetsplikter å den andra sidan. När vi från centerhåll väckte den första motionen 1975 för att driva på utvecklingen var intresset tämligen ljumt från annat håll, och i riksdagsbehandlingen hänvisade man till de pågående överläggningarna i kyrka-statfrågan. Det får väl sägas att det var ett sätt att skjuta frågan framför sig. 1976 fick centermotionen ett mer positivt bemötande och resulterade i ett tillkännagivande till regeringen. När vi i år för tredje gången väckt frågan har vi fått anslutning av motionärer även från socialdemokratiskt och folkpartistiskt håll. Frågan har över huvud taget vunnit ny aktualitet med de trakasserier mot Kvinnliga präster som kommit till allmän kännedom och de många offentliga kvinnofientliga uttalanden som gjorts. Att kvinnliga präster offentligt av en manlig kollega t.o.m. får tåla att kallas för en ny kategori djävlar är bara ett exempel — och ett utmanande sådant — på uppenbara missförhållanden och samarbetsproblem inom kyrkan, vilka väckt en stark reaktion bland allmänheten. Att inte riksdagen reagerat kraftigare tidigare har sannolikt sin förklaring i att de positiva tecknen på förändringar övervärderats och relativt litet varit känt om kvinnornas problem i det dagliga arbetet. Vad som heller inte varit allmänt känt är den systematiska uppbyggnad som skett av motståndsgrupper för att hindra att Kvinnoprästerna blir fler och sprids till landets olika församlingar. Att de kvinnliga prästerna nu själva tagit till orda och att man börjat reagera i allt bestämdare ordalag inom kyrkans ledning bidrar i dag till att förutsättningarna förbättrats för att 1958 års lag skall kunna hävdas med full kraft inom kyrkan. I den motion vi väckt i år — f. ö. årets första — konstaterar Karin Andersson och jag att det är uppenbart att samvetsklausulen under årens Jopp fått ett allt vidare innehåll och en vidare tillämpning än som kunde förutses vid den tidpunkt då lagen stiftades. I vissa fall förefaller man rent av tillmäta uttalandet till kyrkomötets protokoll större vikt än själva lagen. I stället för att betraktas som ett hänsynstagande i ett övergångsskede för att undvika en tillspetsad situation och en Kkyrkosplittring har samvetsklausulen 20 år senare kommit att bli en täckmantel för reaktionära uppfattningar och trakasserier mot kvinnorna. Här vill jag bara tillägga att man av de tendenser som med särskild styrka gav sig till känna vid årsskiftet fått det intrycket att en hel del kvinnoprästmotståndare varit beredda att utnyttja 1958 års uttalanden om ett hänsynstagande för alldeles egna syften. De har ställt stora krav på hänsynstagande från motparten men själva aktivt medverkat till att spetsa till situationen och skapa en grogrund för en kyrkosplittring genom försök att utöva ett slags minoritetsdiktatur över den breda majoritet som accepterar och välkomnar kvinnliga präster. Det är detta förhållande som utgör den kanske största risken för kyrkosplittring i dag. I årets motion underströk vi att de pågående överläggningarna i kyrka-statfrågan inte kunde vara något skäl att t. v. tolerera den diskriminering av kvinnor som fortfarande pågår 20 år efter beslutet om kvinnans lika rätt att inneha prästtjänst. Vi menade att ett klart och otvetydigt uttalande från riksdagens sida skulle bli ett värdefullt stöd ide kontakter som man meddelat skulle tas från regeringen med kyrkan. Vi menade också att de åtgärder som skulle vidtas rimligtvis borde Ieda till att samvetsklausulen inte längre skulle kunna åberopas för att diskriminera kvinnorna. Motionen utmynnade i ett yrkande om att riksdagen skulle uttala som sin mening att den diskriminerande behandlingen av kvinnor i samband med prästutbildning, prästvigning och ämbetsutövning i svenska kyrkan måste upphöra och att det som sagts I motionen skulle ges regeringen till känna. Utskottet har nu tagit klar ställning i de viktiga principfrågorna och framhåller att arbetet i kvinnoprästfrågan bör fullföljas genom beslut av nästa kyrkomöte och att regeringen bör lägga fram ett förslag för kyrkomötet. Så långt har jag inget att invända. Men när det gäller prästutbildningen är utskottets skrivning väl lös i köttet. Utskottet förefaller att vara väl medvetet om problemen i dag. när man påpekar att det förekommit åtgärder mot kvinnliga teologie studerande som måste anses vara klart diskriminerande och som utskottet med skärpa vänder sig mot. Utskottet framhåller att åtskilliga av de manliga studerandena i dag intar en avvisande hållning till kvinnliga präster och att det är särskilt allvarligt att en sådan attityd förefaller att prägla allt fler av de manliga studerandena. Om denna tendens fortsätter finns det risk för betydande svårigheter i försaumlingsarbetet i framtiden, enligt utskottets mening. Utskottet höjer alltså här ett varnande finger, men vad finns det för möjligheter enligt utskottets uppfattning att komma åt missförhållandena vid de teologiska fakulteterna? Senare i betänkandet lägger utskottet fram sitt förslag till en omprövning av samvetsklausulen.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 studerande som är under utbildning 20 år efter reformbeslutet, i sin kommande ämbetsutövning i viss mån skall kunna åberopa den omstridda samvetsklausulen i sitt samarbete med kvinnliga kolleger. Att utskottet anser sig behöva ge denna tidsfrist är beklagligt. Man kan fråga sig vilka arbetsförhållanden som skall råda vid de teologiska fakulteterna i landet. Utskottet bekräftar att det förekommit diskriminerande åtgärder. I motionen har vi framhållit att trycket hårdnat på de kvinnliga studerandena, främst i Lund. En rad exempel på detta skulle kunna ges, men jag skall nöja mig med ett exempel. Det förekommer att manliga studerande ställer krav på att slippa ingå i grupper tillsammans med kvinnliga studerande, och om det inte går gör de anspråk på att stå över till eu senare tillfälle. Det innebär i korthet att manliga studerande ställer krav på de utbildningsansvariga att planera och dimensionera utbildningen på ett sätt som möjliggör särbehandling. Även mer öppna trakasserier förekommer givetvis. Skall då en särbehandling efter kön få tolereras ens övergångsvis vid de teologiska fakulteterna, i cen statlig utbildning, bland studerande som inte ens planerar att bli präster utan har andra utbildningsmål? Vilken förståelse kräver man egentligen av dessa studerande att de skall visa gentemot en mindre grupp manliga studerandes s.k. samvetsömhet? För att besvara de här frågorna behöver vi inte avvakta vare sig något beslut av ett kyrkomöte eller resultatet av de förslag som lagts fram om en jämstiälldhetslag. Och det finns inte skäl att sväva på målet.

Något undantag har såvitt jag förstår inte gjorts för någon enda högskolefakultet eller institution. Jag vill för klarhetens skull, herr talman, eftersom detta har stor betydelse för många studerande och är ett viktigt principiellt problem, rikta en fråga till utskottets talesmiän: Finns det i dagsläget något undantag för de teologiska fakulteterna. eller finns det några andra skäl för att kraven på kvinnors och mäns lika rättigheter skall väga lättare vid de teologiska fakulteterna än i högskolan och i den offentliga verksamheten i övrigt?

Herr talman! Anna Eliasson ställde en direkt fråga till utskottet rörande innebörden i det stycke i slutet av utskottets skrivning som handlar om teologie studerande. Man får observera vad som verkligen står där.

Jag vill gärna tillägga att Jag är övertygad om att ett borttagande av den s.k. samvetsklausulen kommer att ha betydelse när det gäller att komma till rätta med den mobbning mot kvinnliga studerande som utan tvivel har förekommit. Det moraliska stödet för en sådan mobbning kommer genom en sådan här förändring att försvinna.
Herr talman! Jag vill tacka Bertil Fiskesjö för detta klargörande från utskottets sida. Det förtydligade den som jag uppfattade det något luddiga skrivningen av utskottet. Det är alltså helt klart att kravet på likabehandling av män och kvinnor inte bara skall ställas i samband med undervisning för en eventuell framtida yrkesverksamhet i form av prästtjänst eller liknande. Kravet gäller sedan vid undervisningen i stort vid de teologiska fakulteterna, och det tycker jag var ett värdefullt klargörande från utskottets sida.

Herr talman! I motionen 252 begärde jag och sju kvinnliga medmotionärer från folkpartiet att riksdagen skulle uttala att vägran att prästviga kvinnor och särvigning på grund av att vissa män ej vill prästvigas med kvinnor icke står i överensstämmelse med gällande lag och med en demokratisk människosyn. Även om konstitutionsutskottet inte föreslår att riksdagen direkt skall göra detta uttalande, är det ändå glädjande av utskottet enhälligt har intagit en sådan bestämd och positiv hållning vid behandlingen av samtliga motioner som behandlar åtgärder mot diskriminering av kvinnliga präster. När det gäller särvigningen föreslår utskottet en långsiktig lösning, och jag vill citera el avsnitt ur betänkandet som jag tycker är särskilt viktigt i sammanhanget: | "Det kan sålunda enligt utskottets mening inte komma i fråga att nytillträdande biskop utnyttjar sina befogenheter med avseende på prästvigning på ett sätt som innebär att prästkandidat diskrimineras på grund av kön. Den som skall prästvigas måste vidare vara medveten om att prästerlig tjänst i svenska kyrkan står öppen för både män och kvinnor och att han eller hon i sin tjänsteutövning måste kunna samarbeta med kollega utan hänsyn till kön.” Detta innebär emellertid en långsiktig lösning. Som Evert Svensson redan varit inne på löser det inte problemen i de två stift, Visby och Göteborg. där biskoparna fortfarande vägrar att viga kvinnor.

Kvinnliga teologer från Göteborgs stift däremot hänvisas till att först tjänstgöra några år i ett annat stift, innan de ens kan söka tjänst i Göteborgs stift. Jag är tacksam att kommunministern nu kommer tillbaka till kammaren. Kommunministern anförde tidigare att denna fråga i Göteborgs stift skulle kunna lösas genom att församlingar och ministern skulle utnämna präster. Men diskrimineringen gäller ju redan teologerna. Det måste också vara en klar könsdiskriminering att kvinnliga teologer, som har sitt hem i Göteborg eller i dess närhet, inte har tillgång till prästvigning och prästexamen i Göteborg.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 Därför skulle det vara fel att vidga beslutet till att gälla även de nu i tjänst varande biskoparna. Men när det gällde ett annat slag av samvetsbetänkligheter bland prästerna, nämligen problemet att viga frånskilda, löstes den frågan så, att det inte blev den enskilde prästen som ålades att förrätta vigseln, utan den skyldigheten lades på kyrkan. Analogt med detta kunde man tänka sig en motsvarande lösning.

Kyrkoherden var emot kvinnliga präster och öppnade alltså inte sin kyrka för en kvinnopräst. I några andra dagstidningar läser jag om en kvinnlig präst, som tvingades använda ett kapell i en enskild stiftelse sex mil från den plats, där hon läste med sina konfirmander, för att förrätta konfirmation. Detta händer, herr kommunminister, i maj 1978 i Sverige. Längre har vi alltså inte kommit under 20 år. Därför instämmer jag med de talare som framhåller att det är viktigt att man inte väntar till det ordinarie kyrkomötet för att säkerställa att 1958 års reform helt skall slå igenom. Enligt vad jag uppfattat har kommunministern fått frågan om det enligt vad kommunministern anfört i sitt svar var meningen alt man skulle invänta detta. Jag vill återigen ställa frågan om inte också kommunministern tycker att det är viktigt att det mycket snart hålls ett kyrkomöte, där dessa frågor kan tas upp till behandling och riktlinjer fastställas. Kommunministern deklarerade i dag sin respekt för riksdagens åsikt. Om nu riksdagen bifaller utskottets hemställan, ligger ju ansvaret på regeringen. Jag hoppas att vi har det förtroendet för regeringen att den snart skall lösa denna fråga. Herr talman! Innan jag stiger ned från denna talarstol, vill jag deklarera att jag definitivt tar avstånd från det förslag som lagts på bordet av Per Petersson.

Herr talman! I KU:s betänkande, som nu behandlas, uttalar utskottet att frågan om kvinnliga präster djupt engagerar ett stort antal människor i vårt land. Antalet motioner i ämnet här i riksdagen och antalet talare i denna debatt är ytterligare bevis härpå. Som ledamot av KU vill också jag vittna om att utskottet mycket grundligt behandlat detta ärende och ägnat det mycken tid. Handläggningen har präglats av stort allvar och stort ansvar inför den svåra uppgiften. Ett viktigt moment i handläggningen har varit besöken hos utskottet av kyrkoherde Margit Sahlin, biskop Bertil Gärtner och ärkebiskop Olof Sundby jag tar dem i den tidsföljd i vilken de gästade utskottet. Alla tre har lämnat värdefull redogörelse för sin allmänna syn på aktuella frågeställningar i detta kompli 200 cerade ärende. I inledningsskedet förelåg onekligen vissa meningsskiljaktigheter mellan ledamöterna, men alla har varit beredda till vissa eftergifter för att vi till slut skulle nå fram till ett enhälligt förslag. Glädjen och tacksamheten över att vi lyckades härmed var allmän inom utskottet. Med hänsyn till att debatten här i kammaren nu pågått i flera timmar skall Jag inte trötta med att fullständigt redogöra för motiveringen för utskottets ställningstagande. Tidigare talare har svarat för den uppgiften. Låt även mig bestämt tillbakavisa allt tal om att riksdagen ej skall lägga sig i frågan om kvinnliga präster och den s.k. samvetsklausulen. Enligt gällande regeringsform stiftas kyrkolagen av riksdagen gemensamt med regeringen, dock att därvid erfordras samtycke jämväl av allmänt kyrkomöte. Riksdagen har därför inte bara rättighet utan också skyldighet att ta ställning till de i ärendet väckta motionerna. Härtill kommer — jag citerar ärkebiskop Sundby — att kyrkomötet, som är den svenska kyrkans högsta organ i bekännelsefrågor, uttalat att det inte finns något hinder i biblisk lära eller luthersk bekännelse för det kvinnliga prästämbetet. Sedan 1958, eller sedan 20 år tillbaka, har vi lagen om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst, och nu uppgår antalet kvinnliga präster till ca 250. Inte sällan har arbetssituationen för dem försvårats på grund av en negativ inställning hos främst vissa manliga kolleger, vilka i sitt agerande stött sig på den s.k. samvetsklausulen. Denna klausul hade sitt berättigande år 1958. För framtiden är den emellertid, enligt mångas uppfattning, oacceptabel och bör därför omprövas. Det går ej - som någon uttryckt det —- att inom vår kyrka ha två slags präster, av vilka de ena ej erkänner de andras existensberättigande, eller för att citera kyrkoherde Margit Sahlin: ”Här gäller det att en hel grupps hela livsgärning totalt underkänns. Prästvigningen tarinte" på en kvinna. Hon är inte en riktig präst. Man kan inte förvänta ”samexistens', då den ena parten förklarar att den andra inte har existensberättigande i sitt arbete. Man kan ha samexistens, mellan olika politiska partier och olika kyrkliga riktningar, men inte mellan parter där den ena utdömer den andra. Det måste också förbrylla församlingen i högsta grad att den ene av prästerna anser att den andres hela gärning strider mot Guds Ord.

Jag tillhör obetingat dem som anser att samvetsklausulen, som haft berättigande under en övergångsperiod, bör omprövas. men jag har också biträtt förslaget att detta skall ske under mycket skonsamma former. Enligt mångas uppfattning är utskottets förslag på denna punkt mycket generöst mot de av våra nuvarande manliga präster och teologie studerande som inte anser sig kunna acceptera kvinnliga präster. Det kan diremot ej anses gencröst mot våra kvinnliga präster. Mitt samvete förbjuder mig aut medverka tll ett konserverande av nu rådande olyckliga förhållande. Jag är ödmjukt tacksam om jag med min röst kan bidraga till att avhjälpa den diskriminering som f. n. icke sällan drabbar våra kvinnliga präster och prästkandidater. Följaktligen tar jag bestämt avstånd från här framförda förslag som innebär avvikelse från konstitutionsutskottets hemställan. Herr talman! Jag yrkar bifall till denna hemställan, som är enhällig och har dikterats av ärlig omsorg om vår svenska folkkyrka och dess tjänare, oavsett kön. Samtidigt utgår även jag från att regeringen beaktar det otvetydiga beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta på förslag av ett enigt konstitutionsutskott.

Herr talman! Jag vill börja med att erkänna att jag betraktar det ärende som vi nu behandlar som sammansatt. Det handlar om svåra avgränsningar och avvägningar, om teoretiska spörsmål och abstrakta begrepp men också i väldigt hög grad om handfast verklighet och konkreta villkor. Sedan 1958 har kvinnor en lagfäst rätt till prästämbetet. Det åligger oss som politiska beslutsfattare att övervaka att lagen kan efterlevas. Det innebär att vi måste se tull att kvinnornas möjligheter att verka som präster inte försvåras eller rent av omöjliggörs genom aktioner från dem som inte erkänner den lagstiftningens giltighet. Vi känner till att sådana aktioner förekommer. Som politiker kan vi inte acceptera att människor diskrimineras av någon orsak, alltså inte heller på grund av kön. Vår reaktion mot de förekommande trakasserierna mot kvinnliga präster kan alltså ses som ett led i samhällets strävan att verka för jämställdhet mellan könen. För min del vill jag erkänna att jag ändå inte i första hand betraktar problemet som en kvinnofråga. Min reaktion mot de yttringar kvinnoprästmotståndet på sina håll tagit sig har väsentligen en annan grund, nämligen vår skyldighet mot individen att värna om sådana värden som vi betraktar som omistliga i en demokrati: Varje människas rätt att ha sin egen övertygelse — det må gälla politik. moral eller religion — att ge uttryck för sin övertygelse och att verka för den inom de gränser som vi utstakat med hänsyn till grundläggande demokratiska värderingar. Dessa rättigheter är fast förankrade i vår grundlag. Med utgångspunkt från sådana grundläggande värderingar har statsmakterna självfallet ett ansvar att ingripa mot de yttringar som kvinnoprästmotståndet ibland tar sig. Men statsmakternas ansvar stannar inte där. Dilemmat är att det finns ett ansvar också mot den andra sidan. Våra ingripanden får inte leda till att den andra gruppen utestängs från sina möjligheter att verka inom svenska kyrkan. Skulle detta bli följden sätter vi gränser för religionsfriheten mitt i vår ambition att värna om den. Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande enhälligt uttalat sig för en omprövning av dens.k. samvetsklausulen. Detta har bedömts som nödvändigt mot bakgrund av den besvärliga situation som den kvinnliga minoriteten av präster inom den svenska kyrkan på sina håll lever i. Men utskottet förutsätter också i sin skrivning att denna omprövning sker på sådant sätt att de som har en avvikande mening i ämbetsfrågan kan bevara hemortsrätt i svenska kyrkan. Detta är för mig en viktig punkt i utskottets skrivning. Det måste alltså anses vara tillåtet att ha en åsikt i denna fråga som i alla andra frågor, men denna åsikt — och det är viktigt — får inte omsättas i handling som kränker andras rätt. F. n. pågår inom kyrkan ett intensivt arbete med att komma till rätta med kvinnoprästfrågan. Jag tror detta är den viktigaste och mest verkningsfulla vägen att gå. Utan en interndebatt, utan en fördjupad förståelse för varandras problem, utan gemensam vilja att komma till rätta med rådande motsättningar kan ändå ingenting väsentligt uträttas. Man kan inte lagstifta fram tolerans, man kan inte heller lagstifta om respekt. Därför sätter jag stort hopp till samrådsgruppen inom svenska kyrkan som har att utarbeta praktiska lösningar för framtiden. Jag är övertygad om att den gruppens ledamöter är medvetna om vikten av sitt uppdrag och därför prioriterar den diskussionen med sikte på en snabb och tillfredsställande lösning. Det vore djupt olyckligt om man i stället för en för alla positiv utveckling med enighet om målet finge ett tillstånd som präglas av motsättningar mellan politiska och kyrkliga beslutsfattare, speciellt när det gäller en fråga som så djupt engagerat, och engagerar, många människor — det vittnar inte bara den här debatten om.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

Herr talman! Innan jag går närmare in på det jag skall säga vill jag till Hilding Johansson ha sagt att jag anser att konstitutionsutskottets handläggning är egendomlig. Det har tidigare varit en regel i riksdagen att en fråga som är under utredning inte skall upptas till behandling i utskott och riksdag. När nu en berednings resultat är föremål för remissbehandling borde konstitutionsutskottet ha betänkt detta. Vi har under de senaste åren haft en rad motioner i KU som också gällt kyrkan. De har alla avvisats med hänvisning till pågående utredningar. Vad beträffar Hilding Johanssons syn på särbestämmelser måste jag göra en reflexion. När det gäller t.ex. militärtjänst finns det ju också särbestämmelser och känsliga samveten. Det som är möjligt där är alltså inte möjligt för kyrkan! En mycket smärtsam upplevelse för mig var det att höra Lars Schött. Är det verkligen så illa ställt i konstitutionsutskottet att man där tror att det är kyrkans bekännelse det gäller när man talar om kvinnliga präster? Han uttryckte det så. Då är jag inte förvånad över att betänkandet ser ut som det gör. Herr talman! Det är en viktig fråga riksdagen debatterar i dag. I högre grad än vad de flesta besinnar medför utskottets ställningstagande i det föreliggande betänkandet konsekvenser för vårt folk. Jag anser att det är ett tidstecken att en kyrkas inre liv diskuteras i ett parlament, en profan församling. Det är djupt nedslående att utvecklingen lett till att en stor del av svenska folket betraktar frågan om prästämbetet som en statlig angelägenhet som gäller att värna om jämställdheten mellan könen. I dewua fall skiljer sig Sverige från andra stater. Låt mig nämna att det danska folketinget den 31 mars i år antog lagen om könens jämställdhet — ligestillingsloven — men att den icke gäller i fråga om prästämbetet. I en rad kyrkor är det kyrkan själv som avgör frågan om prästämbetet. De följer alltså den linje som alltid har varit kyrkans. Vi kan nämna den finska kyrkan, den romersk-katolska kyrkan och de österländska kyrkorna. Jag tycker att Evert Svensson visade att han var otroligt okunnig när han talade om vad som menas med tradition. Jag har med mig ett papper - som jag dock för den knappa tidens skull inte kan läsa upp - vilket gäller just det tunga dokument från kongregationen för troslära i Rom den 28 januari 1977, där man talar om traditioner i den meningen att Kristus själv och apostlarna icke tillämpade regeln med kvinnliga präster. Den svenska debatten har upprört kyrkorna i en rad andra länder. Aktuell statistik visar att det som formuleras i t.ex. de 17 punkterna och uttryckts i den s.k. samvetsklausulen är en självklar sak ute i världen. Det väcker förvåning hos många att vi kan tänka oss att lagstifta mot kyrkans lära och mot samvetet. När jag begär ordet i dag har jag varit medveten om att sakskäl möter döva öron. Det finns praktiskt taget ingen som har talat före mig som har haft en från konstitutionsutskottet avvikande mening. Det är dock angeläget att i protokollet få in åtminstone en invändning mot vad jag betraktar som frukten av den massuggestion som tagit sig uttryck i frågor och motioner i riksdagen samt i skrivelser av olika slag.

Det lät fruktansvärt hårt. Jag undrar när han skall ändra Broderskapsrörelsens namn till Systerskapsrörelsen. Och i ett öppet brev till kommunministern den 6 februari begär man en SIFO undersökning om inställningen till kvinnliga präster. Detta är för mig helt ofattbart! Vad Bibeln säger bryr man sig inte om att undersöka, men SIFO skall avgöra det! Hur kan demokratiska rörelser kräva åsiktsförtryck och likriktning? Hur orimligt är det att profana krafter begär att få bestämma i kyrkan som är en andlig företeelse! I utskottsbetänkandet har jag funnit uttrycket ”allmänna opinionen” använt som om det vore högsta auktoriteten i Guds kyrka. Läran om kyrkan finns endast i Bibeln, Den heliga skrift. I denna kyrkans urkund och grundval heter kyrkan församling. Den har inte samlat sig själv; den är kallad av Herren själv. Den bestämmer därför inte över sig själv. Ingen annan myndighet på jorden kän heller bestämma över den eller dess ämbete och gudstjänst. Den är en gudomlig skapelse, inte en mänsklig konstruktion som kan omformas när någon så finner lämpligt. I Skriften liknas församlingen vid en kropp. vars huvud Kristus själv är och i vilken alla lemmar är beroende av Kristus och tjänar hans vilja. I denna kropp är alla lemmar av lika värde. Här finns den sanna jämställdheten. Alla lemmarnas tjänst är lika omistlig, helig och ändamålsenlig. Här är icke man eller kvinna, hög eller låg - men här är man och kvinna. Och i denna kropp har icke alla lemmar samma funktion. Deras kallelse, deras förrättning, skiftar. Ingen lem är identisk med en annan lem. Detta är närmast självklart för den som känner till människokroppen. som Herren använder som bild för att förklara församlingens väsen och funktion. Alla förstår vi att kroppen inte kan bestå av bara hand eller bara fot, bara öga eller bara öra. Kroppens många lemmar har var och en sin egen uppgift. Hur skulle den kunna fungera om så icke vore! Denna lära om kyrkan är alltså Herrens egen. Därför lär också kyrkan alltsedan begynnelsen vad Skriften lär. Man och kvinna är jämställda i frälsningen; samma salighet och samma mål är deras, men de har olika tjänster. Denna lära om församlingen som kropp har aldrig förnedrat någon, varken man eller kvinna. Att tillhöra och lyda församlingens Herre är något som upphöjer, som ger livet mening. Församlingens förkunnelse har också framhävt detta. Luther på sin tid och Sven Lidman i vår tid — för att kort beröra homiletikens historia — har t.ex. prisat den Maria som får Pauli hälsning i Romarbrevet, en kvinna i ett ringa kall jämställd med alla heliga, med aposteln själv! Det strider inte mot jämställdhetens idé att kvinnan har sina ämbeten i kyrkan och mannen sina. Det är inte att nedvärdera kvinnan. När kyrkan i dag följer Skriften i sin lära om prästämbetet är det orimligt att tala om diskriminering. Det är lika förvirrat som om någon skulle säga att det är diskriminering att kvinnan inte kan bli får och mannen inte kan bli mor. Alla vet vi att man och kvinna behövs just som man och kvinna. De som högljutt ordar om diskriminering skulle förvisso ändra sig om de lärde känna kyrkans lära. Man vill råda dem att sänka rösten och söka tränga in i vad Bibeln lär. Låt oss använda vår kraft, vårt nit, på annat sätt för samhällets bästa än att söka mästra församlingens Herre. Här passar inte jämställdhetskommitténs paragrafer, inte den allmänna opinionen. Kan riksdagen då inte genom lagstiftning ändra kyrkan? Kyrkan svarar på den frågan med Skriftens svar. Om kyrkan skall vara kyrka kan den inte införa andra principer och ordningar. Om andra åsikter och läror än Skriftens blir rådande i kyrkan upphör den att vara kyrka. Kyrkan är inte en världslig inrättning och kan därför inte omformas. Framställer man en kyrka som är formad på annat sätt, är det en produkt med falsk varudeklaration, om den kallas kyrka. Det vore värre än om ctt politiskt parti behöll sitt program men började tillämpa ett annat partis program. Den gudomliga institutionen kan aldrig följa profana principer, men två politiska partier — om än ytterligheter — har alltid vissa gemensamma drag. Därför är riksdagen fel forum för debatt om kyrkans inre gestaltning och liv. Trosfrågor avgörs inte av parlament utan av kyrkan själv. Det vi kallar statskyrkan har sin historiska betingelse — eftersom det fanns en tid när identitet i yttre mening fanns mellan den lutherska kyrkan i vårt land och den världsliga makten i Sverige, nämligen så att staten inte ville diktera vad kyrkan trodde och lärde. Åtminstone officiellt omfattade statens ledning kyrkans lära och tro. I dag är läget ett annat. Staten är sekulariserad och olydig mot Skriften. Därför bör statsmakterna inte blanda sig i kyrkans trosfrågor och ämbetssyn fastän det yttre bandet formellt står kvar. I synnerhet gäller det i ett ögonblick när frågan om skilsmässa mellan kyrka och stat är aktuell. Om regering och riksdag verkligen avskaffar samvetsklausulen, är vårt land på väg bort från demokratin. Och så ett ord, Anna Eliasson och andra! Den påstådda förföljelsen mot kvinnor som tänker bli präster eller blivit det, är i de flesta fall lögner eller överdrifter. Det är underligt att skallet mot de manliga teologerna som har kyrkans gamla tro däremot inte anses vara förföljelse utan ett uttryck för önskvärd frigörelse från förlegad biblisk tro. En kyrkvärd vid Lunds domkyrka —- som själv är kvinna — skriver: ”Striden om kvinnliga präster har urartat till en häxprocess, präglad av hysteri och masspsykos. Lögn och förtal, gemenheter och skamgrepp är lovliga vapen, dvs. lovliga för den ena sidan.

Det är ofattligt att man i vårt land i dag hör en kör av röster från alla håll som ropar på samvetsfridens avskaffande. Att liberaler, frisinnade, socialister och konservativa kan förenas i samma krav som realiter innebär ett förtrampande av den gamla författningens § 16 att Konungen äger ingens samvete tvinga eller tvinga låta utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion. I själva verket är det ju så: I vår kyrka, som alltmer skadas av att vara bunden till en avkristnad stat, finns ännu medlemmar som anser Guds ord vara rättesnöret för tro och tjänst. fastän både allmänna opinionen och politiker kräver att nya former skall följas. Bland dem finns präster som vill stanna i kyrkan och göra tjänst i trohet mot bekännelsen och mot sitt prästlöfte. De vill helhjärtat i allt rätta sig efter sin Herres ord om ämbetet. De är trogna mot den lära som är kyrkans ursprungliga och som omfattas av alla kyrkor i världen. I dag kräver man att de skall lämna sin tro, bryta sitt prästlöfte eller gå! Eller hur, Lars Schött? Det är detta debatten i riksdagen gäller i dag. Därmed är § 16 avskaffad — den som om icke formellt, så dock reellt är grunden för svensk rättsordning och lagstiftning. Regering och riksdag är i färd med att lägga demokrati och mänskliga rättigheter i museum eller kanske i graven genom att ställa en borgerlig princip om jämlikhet över kyrkans tro och bekännelse. För är det inte så att en borgerlig princip ställs över kyrkans tro och bekännelse? Skulle även kyrkan själv godkänna detta, innebär det ju att hon från cvangelisk kristenhet och luthersk trosgemenskap vill förvisa människor, som omfattar vad som i 2 000 år varit kyrkans lära och sedan reformationen varit svenska kyrkans grund och norm. Kyrkan är i så fall icke kyrka, och jag måste fråga om Sverige är demokrati. Teologiskt kan den s.k. nya synen på prästämbetet aldrig försvaras. Märk detta! Även de som vill ha ett system med kvinnor som präster, erkänner att stöd för denna ordning inte finns i Bibeln. Jag kan för tidens skull bara kort hänvisa till den finske teologen dr Seppo Teinonen. Han var för den nya ämbetssynen och ville framlägga beviset för dess biblicitet, men under sina studier kom han till motsatt uppfattning. Han har redovisat det i en bok som jag har med här i bänken, där han skriver: ”Även om man och kvinna hör ihop, så har vardera med utgång från skapelsen sin egen uppgift: mannen har mannens och kvinnan har kvinnans. Kristi återlösningsverk innebär icke upphävande av skapelseordningen utan av synden.

Teinonen framför även tanken på ett särskilt ämbete i kyrkan för kvinnan, alltså ytterligare ett ämbete. Hon behövs även i dag i kyrkan. Hon har alltid förmåga och utrustning och kallelse för uppgifter och tjänster som mannen inte klarar eller passar för. Det är också viktigt att följa vad Bibeln lär om nådegåvorna. Lemmarna har olika uppgifter men kan tjäna och leva i enighet, i frid. Jag ber riksdagens ledamöter, i den mån de lyssnar, att begrunda vad Teinonen säger och vad en rad teologer och bibelkännare anfört. Här kan nämnas teol. dr David Hedegård, bibelöversättaren, Hugo Odeberg, professor och bibelkännare som få. Här kan hänvisas till vad biskop Anders Nygren sade vid kyrkomötet 1957 i denna fråga. Tiden tillåter mig inte här att citera det. Med hänsyn till det skede som utredningen om förhållandet stat-kyrka befinner sig i och enligt principen att kyrkan själv skall avgöra frågorna om lära och liv bör riksdagen inte nu yttra sig. Det aktuella materialet från beredningsgrupperna är föremål för remiss. Betänkandet, som vi behandlar i dag, bygger icke på någon proposition som kunnat ge möjlighet till motioner från dem som har den gamla kristna uppfattningen i ämbetsfrågan och från de frikyrkliga i riksdagen som inser det absurda i att statsmakten blandar sig i trossamfunds inre förhållanden — ty vi kallar ju numera svenska kyrkan trossamfund! Jag vill också gärna protestera mot en mängd uttryck i konstitutionsutskottets betänkande. Utskottet skriver på s. 21: "Utskottet ser denna utveckling som mycket positiv.” Det är märkligt att ingen ledamot av konstitutionsutskottet anför avvikande mening. Även om utskottet anser att majoriteten av folket är för upphävandet av samvetsklausulen, finns det en stor grupp just bland dem som verkligen är kyrkbesökare som anser utvecklingen i dag negativ. Jag skulle vilja be er att ta kontakt med t.ex. Lestadianska väckelserörelsen i Norrbotten, i Finland, i Nordnorge — där det finns vissa starka kristna grupper - för att bara nämna några exempel. Att ”den allmänna opinionen” här är ensam auktoritet för utskottet visar hur fjärran dagens KU är från varje biblisk motivation för ett trossamfunds liv och arbete. Det bör vara en sällsam läsning för framtidens granskare av den svenska riksdagen! Jag vill gärna säga till kommunministern: Om han kände till religionsstiftarens urkund Bibeln skulle han också förstå religionsstiftaren bättre. Det finns ingen motsättning mellan vad som står i Bibeln och det som vi i dag lär och alltid har lärt i kyrkan. Jag vill slutligen säga: När utskottet anför att det arbete det är fråga om skulle fullföljas genom beslut av nästa kyrkomöte, tyder det på att utskottet helt glömt att förhållandet stat-kyrka är inne i ett avgörande skede.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 Esse Petersson sade, om jag fattade honom rätt, att 150 manliga kandidater hade tillfrågats, varav 138 inte kunde tänka sig att vigas tillsammans med kvinnor. Varifrån har de fått sin övertygelse? Skall de erbjudas att stanna i kyrkan? Hur skall det gå till? Det är helt oförklarligt att man kan skriva så. Vill riksdagen påstå att de skall bringas på bättre tankar, att deras samveten skall likriktas? Biskop Bertil Gärtner säger enligt en tidning som jag har med här: ”Skulle regering och riksdag fatta ett beslut i denna fråga, då anser jag att myndigheterna driver oss ut ur kyrkan.” Ja, han är en ensam man. Regeringar utnämner numera bara folk med bekväm uppfattning till biskopar. Och den ensamme torde få gå. Så slår då Jag är förmodligen siste talare på den här punkten i dag. och jag ber om utsäkt för att jag tagit fem minuter för lång tid.